Herr talman! Peter Persson har frågat statsministern genom vilka åtgärder regeringen avser att minska arbetslösheten och värna industrisysselsättningen. Interpellationen har överlämnats till mig. Han har också frågat mig hur regeringen avser att få fart på den svenska tillväxten och minska arbetslösheten. Jag väljer att ge ett gemensamt svar på dessa interpellationer. Sedan finanskrisen inleddes 2008 har läget i världsekonomin varit bekymmersamt. Svensk ekonomi har visat stor motståndskraft under en djup och utdragen lågkonjunktur. En viktig förklaring till detta är att regeringen har stöttat tillväxten aktivt. Sverige är ett av få länder i EU som har kunnat behålla en expansiv finanspolitik genom hela lågkonjunkturen. Regeringen har genomfört omfattande åtgärder för att sänka arbetslösheten. Drivkrafterna till arbete har stärkts genom jobbskatteavdraget och den återupprättade arbetslinjen i socialförsäkringssystemen. Utbildnings och arbetsmarknadspolitiken har reformerats för att bättre rusta människor för jobb och förbättra matchningen. Arbetskraftsefterfrågan på unga och grupper med svag förankring på arbetsmarknaden har stimulerats med flera åtgärder, till exempel sänkta socialavgifter för unga och nystartsjobb. Regeringens samtal med arbetsmarknadens parter har resulterat i stöd till yrkesintroduktionsavtal. Vi har också gjort omfattande reformer för att stärka företagens internationella konkurrenskraft, vilket är särskilt viktigt för många industriföretag. Det rör sig bland annat om sänkt bolagsskatt, infrastruktursatsningar och satsningar på forskning och utveckling. Den förda politiken har bidragit till att sysselsättningen ökat med över 200 000 personer sedan 2006. Tunga bedömare såsom OECD, Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet bedömer att åtgärderna leder till varaktigt lägre arbetslöshet. Politiken kommer därför fortsatt att inriktas mot ytterligare sänkta trösklarna in på arbetsmarknaden och stärkta jobbchanser för de grupper som har det svårast att hitta jobb.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jobben är den avgjort viktigaste frågan och den moderatledda regeringens stora misslyckande. Runt 400 000 människor är i dag arbetslösa i vårt land. Det är 140 000 fler än när Borg blev finansminister. Det är så hans ämbete ska mätas. Jobben är viktiga för den självkänsla de ger till enskilda människor. Det handlar om friheten att med egen inkomst råda över sitt eget liv. Arbetet bidrar dock också med inkomster till det gemensamma - jobben är grunden för att kunna upprätthålla välfärden. Därför skrev jag tre olika interpellationer för att debattera jobbmisslyckandet. Den första gick till statsministern, därför att jag tycker att han i partiledardebatten talade om arbetslösheten som ett marginalproblem. Han nämnde grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden, som nykomna till Sverige och ungdomar. Arbetslösheten är inte ett marginalproblem - det är ett brett samhällsproblem i Sverige. Därför skrev jag en andra interpellation, till finansministern, om åtgärder mot svag tillväxt. Det gjorde jag inte minst mot bakgrund av att låg tillväxt tillsammans med skattesänkningar på nära 140 miljarder har skapat ett hål i de offentliga finanserna. När Anders Borg blev finansminister 2006 hade Sverige 65 miljarder i överskott i offentliga finanser. I år förväntas ett underskott på 87 miljarder kronor i de offentliga finanserna. Det är en försämring med 152 miljarder på åtta år. Det är så finansministern ska mätas. Den tredje interpellationen handlade om strategin för att minska arbetslösheten när nu skattesänkningspolitiken har misslyckats. Finansministern gjorde konststycket att slå ihop dessa tre olika politikområden i ett svar här i kammaren. Jag är glad över att finansministern är i kammaren och förvisso över att få ett svar på mina interpellationer. Men hans svar gör mig djupt orolig, för det kan sammanfattas med en självgodhet mitt i massarbetslöshetens Sverige: Det finns bara en väg. Vi har lyckats med politiken. Det vi föresatte oss har vi klarat. Jag tror att finansministern egentligen känner sig alltmer ensam i den oreda och det haveri som är och kommer att vara eftermälet till jobbpolitiken. Den enda vägens politik à la Borg är ett stort misslyckande, herr talman.

Herr talman! Sverige är ett välfärdsland, och det vill vi att det ska fortsätta vara. Det ska vara ett land där alla får möjlighet att utbilda sig och där man får vård och omsorg när man är i behov av det. För att Sverige även i fortsättningen ska vara ett välfärdsland behöver så många som möjligt i befolkningen ha ett arbete att gå till, genom anställning eller i eget företag, inte bara i dag utan även i morgon och i framtiden. Vi måste också klara jobben för att våra offentligt finansierade verksamheter ska få de resurser de behöver för att driva en bra verksamhet. Sverige har i dag den högsta sysselsättningsgraden i EU. 79,6 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år arbetar. Det är så vi har klarat vår samhällsekonomi. Det finns ingen trollformel bakom ekonomisk framgång, bara hårt arbete. Förutsättningarna för ett land som vill skapa jobb är att det finns många och starka företag. Vi vet att Sverige har varit ett land med starka företag. Det har gett oss det välstånd vi har i dag. Företagandet ger människor jobb, och jobben leder till löner till anställda men också till skatteintäkter till stat, landsting och kommun. Därför är företagandet och företagsklimatet strategiskt viktigt. Det finns inget annat sätt att skapa välfärd. Företagandet är viktigt för vård, för skola och för omsorg. Företagen finns dock inte för evigt. Vi vet att företag upphör och att de kanske flyttar sin verksamhet. Därför måste det hela tiden startas nya företag. Vi vet att det finns många unga i dag som vill starta företag och som har idéer, produkter och tjänster. För dem och för alla andra måste politiken göra vad politiken kan. Många av de län i landet som har den högsta arbetslösheten har ett företagsklimat som inte är gynnsamt. Det borde inte vara så, och det behöver inte vara så. Alla våra kommuner måste arbeta aktivt för att skapa ett bra företagsklimat. Självklart har vi en tung lågkonjunktur bakom oss som har påverkat nyföretagandet, men just därför är det extra viktigt att trygga jobben och att fler nya företag startas. Våra kommuner kan göra mycket för att skapa förutsättningar för fler företag. Många av dem faktorer som påverkar det finns med i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet. Vi vet att företag startas oftare och lättare i de kommuner som har ett bra företagsklimat. Ett gott företagsklimat är ett gott jobbklimat.

Herr talman! Vi ser nu effekterna av regeringens politik. Jobbskatteavdraget har inte lett till sänkt arbetslöshet. Arbetslösheten har fortsatt att öka. Det som kallas för återupprättad arbetslinje inom socialförsäkringarna har inte heller lett till att arbetslösheten har sjunkit. Jag vill också ifrågasätta det ordval man väljer. I praktiken handlar det om att människor som har betalat in till sin försäkring sedan inte får ut ersättningen när de väl behöver den. Även om man väljer att kalla detta för ett bidrag är det faktiskt en försäkring. Man har tagit resurser från försäkringen som människor har betalat in till i alla år som de har arbetat. Sedan har man lagt detta på skattesänkningar som den gruppen naturligtvis inte omfattas av. Vi kan också se att trots att det har blivit svårt att vara sjukskriven i Sverige i dag ökar nu sjukskrivningstalen. Det betyder antagligen att det finns ett stort mörkertal, det vill säga att det finns människor som har blivit utförsäkrade och som fortfarande är sjuka men som inte längre kvalificerar sig. Trots att många har utförsäkrats ökar sjukskrivningstalen, och det handlar framför allt om psykiska diagnoser som utbrändhet, ångest och stress. Mycket har med arbetslivet att göra, där man har rustat ned arbetsmiljöarbetet och företagshälsovården som fanns till just för att förebygga sjukskrivningar. Man kan se ett direkt samband. Det här är tyvärr en misslyckad politik för de arbetslösa, för de sjuka - ja, för hela vårt land. Det står också i ministerns svar att man har satsat på att öka matchningen och på att rusta de arbetslösa bättre för jobben. Men det är ett totalt misslyckande. Vi kan nämligen se att trots att vi har så hög arbetslöshet - 8 procent är massarbetslöshet - fungerar inte matchningen. Var femte rekrytering misslyckas. Var femte gång som arbetsgivarna söker personal hittar de alltså inte människor med rätt kompetens. Det borde ge svaret på vad man ska göra i stället, det vill säga satsa på utbildning. Se till att de arbetslösa som inte har grundskolekompetens eller inte har gymnasiekompetens får hjälp med det. Inte ens det kan Arbetsförmedlingen hjälpa till med i dag. Så låst är regelverket. Man kan se att arbetslösheten är dubbelt så hög bland dem som inte har gymnasiekompetens. De blir inlåsta i arbetslöshet och hamnar i värsta fall i fas 3. Det är ett gigantiskt misslyckande. Det är nämligen de långtidsarbetslösa som har hamnat i fas 3, 35 000 människor. Det växer hela tiden, trots riksdagens tillkännagivande om att vi ska stoppa anvisningarna till fas 3 eftersom det inte fungerar. Det är en svindyr reform som dessutom har undanträngningseffekter. Det är klart att det är billigare att ha någon i fas 3 när arbetsgivaren får 5 000 kronor i månaden för den arbetslösa, och den arbetslösa försörjs inte ens av arbetsgivaren. Det är antingen staten som betalar ersättning eller kommunen genom försörjningsstöd. Den arbetslösa får ingen riktig lön och har inga rättigheter. Hela åtgärdspaketet som regeringen har lagt fram har fått förödande konsekvenser. Det är dyr politik men ineffektiv. När det gäller Arbetsförmedlingen krävs det en total reformering av hela verksamheten som handlar om att se till att arbetslösa får den utbildning som krävs för jobben. Se till att sluta satsa resurser på fas 3, jobbcoacher och sådant som inte har fungerat!

Herr talman! Äntligen har vi Anders Borg i talarstolen så att vi kan få lite svar från honom på några frågor. Jag har förstått från tidigare debatter att finansministern sällan lyssnar på frågor, men jag ska ändå pröva att ställa några. När Anders Borg tillträdde sade han att det kommer att dröja upp till två år innan regeringens politik ger full effekt. Det skulle betyda 2008. Varför hänvisar finansministern då till 2006? År 2006 styrde Socialdemokraterna. Borde man inte räkna från kanske 2007 - i september 2007 hade regeringens politik verkat i cirka nio månader? Det vore kanske rimligt. I sista meningen i svaret skriver regeringen dessutom: "Politiken kommer därför fortsatt inriktas mot att ytterligare sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och stärka jobbchanserna för de grupper som har det svårast att hitta jobb." Handlar det då om att utöka gruppen i fas 3? Det är ju det regeringen har satsat på. Innebär det fler sänkta skatter? Innebär det sänkt studiebidrag, eller håller regeringen kvar vid förslaget att inte sänka studiebidraget? Precis som Hillevi Larsson beskriver är över 400 000 arbetslösa och 35 000 i fas 3. Det häpnadsväckande är att industrin efterfrågar personer. Och det är problem med matchningen eftersom regeringen har dragit ned på utbildningarna. När regeringen skriver att man har haft ansvarsfull politik tänkte jag fråga finansministern om han tycker att det är ansvarsfullt, och jag riktar också frågan till Lotta Olsson, att gå från 65 miljarder i överskott till 87 miljarder i underskott. Är det verkligen att vara ansvarsfull? Jag har en fråga till. Vi ska se om han svarar på den. Delar han statsministerns uppfattning om att industrin är praktiskt taget borta? Om man läser finansministerns svar på frågan om svag tillväxt kan vi inte riktigt se att finansministern har svarat på Peter Perssons interpellation när det gäller de frågor som handlar om att värna industrisysselsättningen. Finansministern gjorde det enkelt för sig genom att slå ihop tre interpellationer till en och därmed försöka besvara dem samtidigt. Men egentligen innehåller svaret väldigt lite om konkreta åtgärder, konkreta insatser, mer än att han har sänkt skatten med 130 miljarder. Finansministern får gärna utveckla sitt svar lite mer om han har tid, lust och ork.

Herr talman! Det är viktigt med perspektiv i den ekonomiska politiken. Peter Persson gjorde ganska stor sak av att regeringen och allianspartierna under de senaste åren medverkat till att sänka skattetrycket med 140 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Det har gått de offentliga kassorna förbi, kan man säga. Det är Peter Perssons poäng. Men om man ska få fler jobb måste man samtidigt öka efterfrågan. Jag tycker att det finns ett glapp i Peter Perssons argumentation på den här punkten. Därför, herr talman, skulle jag vilja ställa några kontrollfrågor till Peter Persson. Den första kontrollfrågan, som jag ställt tidigare, är: Hur många fler Volvobilar hade det sålts i Sverige om vi inte ökat köpkraften för de svenska bilkonsumenterna? Hur många fler Volvobilar hade det sålts, och hur många jobb hade då skapats? Den andra kontrollfrågan är: Hur många nya jobb hade det skapats om man inte sänkt arbetsgivaravgifterna för unga människor? Det handlar inte, som med jobbskatteavdraget, om 99 miljarder men dock om ungefär 17 miljarder per år. 17 miljarder kronor är också en summa. Hur många nya jobb hade det skapats om man haft kvar en hög arbetsgivaravgift för unga människor? Den tredje kontrollfrågan handlar om ROT och RUT-avdragen som en sänkt skatt på arbete. Hur många nya jobb hade det skapats om man inte hade sänkt skatten för arbete med ROT och RUT med ungefär 16 miljarder kronor, som det var förra året? Hur många nya jobb hade det skapats? Herr talman! Man kan fundera på vad som är alternativet. Man kan fundera på effekten totalt sett om staten visserligen hade haft 140 miljarder kronor mer att fördela, även på landstingen och kommunerna, men svenska konsumenter hade haft lika mycket mindre. Deras börsar hade då varit ganska mycket tunnare. Vad skulle de ha köpt för? Min sista kontrollfråga till Peter Persson är därför: Vad skulle man ha köpt om man haft 140 miljarder kronor mindre? Staten, landstingen och kommunerna kunde ha köpt för den summan, men hade det blivit samma sysselsättning? Det är mina kontrollfrågor till Peter Persson.

Herr talman! Skolfrågorna och de sjunkande kunskapsnivåerna i skolan är ett hett politiskt ämne för närvarande. På det temat skulle jag vilja ställa en klurig liten mattefråga. Jag tror faktiskt inte att ens finansministern, trots hans skicklighet i matematik och ekonomi, kan svara på den. Frågan lyder: Hur många procent är 100 kronor? Det går inte att svara på den frågan, för den är felställd. Procent fungerar inte på det sättet, utan procent är en del av någonting. På samma sätt blir det ganska knasigt när Socialdemokraterna säger att vi ska höja skatterna, för då får vi in mer pengar till välfärden. Det fungerar inte så. Skatter är procentsatser, en del av något. Det betyder att om vi har en stor ekonomi kan låga skatter till och med ge mer pengar än en liten ekonomi med väldigt höga skatter. Det är förklaringen till att vi kunnat sänka skatterna och ändå få mer pengar till välfärden. Peter Persson beklagar sig i en av interpellationerna över att tillväxten är för låg, men det är just tack vare att vi haft en så god tillväxt jämfört med alla andra länder som vi klarat av konststycket att sänka skatterna och samtidigt få in mer pengar till välfärden. Tittar vi på länderna i västvärlden ser vi att det mellan 2006 och 2013 bara var Luxemburg, Norge och Australien, alltså ett i det närmaste skatteparadis och två extremt råvaruexporterande länder, som hade bättre tillväxt än Sverige. Tittar vi på enbart den här mandatperioden ser vi att vi mellan 2010 och i dag spöar samtliga de tre länderna. Vilket land tycker Peter Persson har varit bättre än Sverige, som vi borde kunna jämföra oss med i termer av tillväxt? Nåväl, låt mig gå tillbaka till matematiken. Vi kan på det temat ställa oss frågan: Hur mycket lägre blir arbetslösheten om vi får 200 000 fler i jobb? Återigen beror det på hur många som jobbar från början och hur många som söker jobb. Nu blir det lite knepigt, men det fungerar på så sätt att arbetslösheten är en andel av något, just andelen av arbetskraften, så många som befinner sig på arbetsmarknaden, söker jobb eller jobbar. Då finns det två sätt att sänka arbetslösheten. Det ena är att skapa fler jobb. Det andra är att trolla bort människor. Nu kan man inte trolla bort människor hur som helst, utan politikens metod har varit att förtidspensionera dem. Det ägnade sig Socialdemokraterna aktivt åt under sin tid vid makten. De förtidspensionerade människor så att siffrorna skulle se bättre ut, så att det skulle se ut som att arbetslösheten var låg när utanförskapet, det totala antalet människor som levde på olika former av bidrag, i själva verket var konstant under de goda tider som Sverige hade samtidigt som Göran Persson var statsminister. Vi har trots den globalt sett värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget ökat antalet jobb med 200 000. Vi har minskat antalet bidragstagare, alltså utanförskapet, med 200 000. På så sätt har vi sett till att Sverige haft den bästa tillväxten i hela Västeuropa. Vilket land är bättre? Svara på det!
Herr talman! Det är väl bekant att världsekonomin befunnit sig i en långvarig kris. Det är den tyngsta ekonomiska recession vi upplevt sedan depressionen på 30-talet. I den omgivning vi befinner oss framstår det som alldeles tydligt och uppenbart att svensk ekonomi klarat det bättre än grannländernas. Väger man samman offentliga finanser och utvecklingen på arbetsmarknaden samt utvecklingen av tillväxten finns det inte något land som kan uppvisa lika starka siffror som Sverige. Vi har alltså ett starkare finansiellt sparande. Regeringen tog stort ansvar i början av mandatperioden genom att kraftigt öka det finansiella sparandet och hade därigenom sparat i ladorna för att kunna möta en besvärlig kris. Vi har minskat skuldsättningen, och vi har säkrat att vi slipper göra nedskärningar i den offentliga ekonomin. I såväl Danmark som Finland, för att inte tala om övriga Europa, skärs det nu ned och skatter höjs. Det ser vi inte i Sverige. Låt oss titta på de breda och centrala variablerna för arbetsmarknaden. Man kan då titta på arbetskraftsdeltagande, man kan titta på sysselsättningsgrad, man kan titta på sysselsättningsutveckling, man kan titta på långtidsarbetslöshet, man kan titta på arbetade timmar och man kan titta på arbetslöshet. Väger vi ihop alla de variablerna står sig Sverige starkare än jämförbara länder i Europeiska unionen. Vi har alltså haft en ökning av arbetskraften trots att vi ligger bland dem som har det högsta arbetskraftsdeltagandet. Vi har haft en sysselsättningsgrad som gör att vi i dag ligger före de andra europeiska länderna i sysselsättningsnivå. Vi har haft en sysselsättningsökning och en minskning av utanförskapet med ungefär 200 000 personer. Vi har en långtidsarbetslöshet som ökat mindre än i de flesta jämförbara länder, och i dag tillhör vi den handfull länder som har den lägsta nivån i Europa. Man kan i det här sammanhanget särskilt notera att vi ansträngt oss för att hålla ihop Sverige. Vi har fått statistik från Socialstyrelsen om hur det ser ut med biståndsmottagande, det vi tidigare kallade socialbidrag. Då kan vi notera att andelen socialbidragstagare som andel av befolkningen nu är lägre än när alliansregeringen tillträdde. Vi har gått från 5,8 till 5,7 procent. Under hela mandatperioden har vi alltså haft siffror som under dessa åtta år varit lägre än under de åtta åren dessförinnan när Socialdemokraterna styrde. Då låg socialbidragstagandet på påtagligt högre nivåer. Detta har alltså varit fallet trots den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Det tycker jag är väldigt positivt. Denna framgång för jobbpolitiken, den ekonomiska politiken och konkurrenskraften bygger på en bred politik där ekonomiskt ansvarstagande, drivkrafter, prioritering av kunskap och förstärkt företagsklimat förstärker en utveckling där vi som land står tryggare, har fler i arbete och upplevs som mer konkurrenskraftiga än de flesta andra länder. Det här är det grundläggande svaret på den oro som Peter Persson visar i sina tre interpellationer. Det som är lika tydligt är att vi trots att det är fem månader kvar till valdagen inte får några besked om vilken politik Socialdemokraterna vill driva i Sverige, vilka partier de ska samarbeta med och vilken politik dessa står för. Det budgethål som vi ser i den socialdemokratiska ekonomisk-politiska motionen är mörkt och djupt. Man har tappat sin finansiering, man står och utlovar löften vitt och brett i kommun efter kommun och man lägger fast en politik som med stigande sjukfrånvarokostnader skulle underminera stabiliteten i de offentliga finanserna. Fem månader före valdagen får vi inga besked från Socialdemokraterna. Vi får ingenting veta om vad de vill göra, för de saknar jobbpolitik.

Herr talman! Finansministern andas uppgivenhet och räknar upp de vanliga gamla schlingmannska argumenten. Jag har haft några debatter med Anders Borg den här perioden. Jag har framför allt haft dem för att fästa uppmärksamhet på arbetslösheten som samhällsproblem. Det är en massarbetslöshet som biter sig fast. Värst drabbas ungdomar och de många långtidsarbetslösa. Det jag tycker är mest plågsamt är att regeringen försöker vifta bort arbetslösheten som samhällsproblem. I stället försöker man säga att det är ett enskilt problem. Det är mitt problem som arbetslös. Det antyds att man är lat eller ovillig att arbeta. Finansministern säger i dag att det bara finnas två vägar att få fler jobb. Den första är att sänka skatterna. De har nu sänkts med nära 140 miljarder, och fem jobbskatteavdrag har genomförts. Hur många jobb har det givit? Finansministern rabblar upp att 200 000 nya jobb har skapats. Men befolkningen har vuxit med 500 000. Det viktiga är att arbetslösheten har ökat. Det finns ingen vetenskap som säger att fler jobb har skapats på grund av jobbskatteavdragen. Därutöver säger finansministern att drivkrafterna till arbete har stärkts genom "den återupprättade arbetslinjen i socialförsäkringssystemen". Jag tycker att man ska kalla det för vad det är: utförsäkringslinjen. Av dem som är arbetslösa i dag har bara 40 procent arbetslöshetsersättning. Övriga har annan inkomstförsörjning, särskilt försörjningsstöd. De som har a-kassa har bara 40 procent av tidigare ersättning. Regeringen verkar se arbetslösa som fuskare. Jag tycker att det är skamligt. Är det så, finansministern, att arbetslösheten skulle öka om vi förbättrade arbetslöshetsförsäkringen? Hur mycket, finansministern, skulle i så fall arbetslösheten öka med? Herr talman! Vi har en tröttkörd och misslyckad regering som bara upprepar två saker: Sänk skatten! Försämra för de arbetslösa! I stället hade det behövts näringspolitik, utbildningspolitik, bostadspolitik och annat som skapar jobb och medverkar till utveckling där marknaden sviker. Men den moderatledda regeringen vill ge marknaden fritt spelrum också på en plats där den inte borde vistas, nämligen i välfärden. Till herr Andrén, den gode mannen, vill jag säga: Dina kontrollfrågor får ställas till nästa socialdemokratiska finansminister.

Herr talman! Vår ekonomi har varit robust under den långa lågkonjunktur vi snart hoppas se slutet på. Vår tydliga arbetslinje har varit framgångsrik, med fler personer i arbete och lägre skatter än 2006, samtidigt som skatteintäkterna ökat då fler arbetar. Även om vi har en trist ungdomsarbetslöshet är den betydligt lägre än i de flesta andra länder i EU. Den svenska ekonomin är dock enormt beroende av exportindustrin. Hälften av vår bruttonationalprodukt kommer från vår export. Den traditionella basindustrin med varor från skog, gruvnäring och verkstadsindustri är viktig för den svenska exporten. För basindustrin är energifrågorna enormt viktiga. En långsiktig och robust energipolitik med säkrad energitillgång och rimliga prisnivåer behövs för att den svenska basindustrin ska våga satsa framåt. En ökning av energipriset med 1 öre per kilowattimme skulle exempelvis innebära en ökad kostnad för Stora Enso Fors med 5,4 miljoner kronor, för Avesta Jernverk med 3,5 miljoner kronor och för SSAB i Borlänge med 5 miljoner kronor, enligt riksdagens utredningstjänst. Varje förlorat jobb i basindustrin är ett hot mot den svenska välfärden. De jobb som finns här ger viktiga skatteintäkter för stat, landsting och kommun. Vi behöver säkra de svenska jobben. Bara så kan vi säkra vård, skola och omsorg. Alliansen har en gemensam energipolitik som säkrar energiförsörjningen och ger konkurrenskraftiga priser på energi. Vi har dessutom aldrig haft en så stark utbyggnad av den alternativa energiproduktionen. Min fråga är hur Socialdemokraterna tillsammans med sina samarbetspartner ska få till en bra energipolitik som den svenska industrin kan lita på. Detta borde bekymra dem.

Herr talman! Vi socialdemokrater anklagas ofta för att ha försökt gömma folk på vår tid. Men om man tittar på regeringens politik verkar det enda problemet vara de som uppbär ersättning från försäkringarna, som regeringen kallar bidrag. Men är det då inget problem med alla dem som hamnat utanför? Är det inget problem med alla utförsäkrade, varav många drabbats av fattigdom? Det finns en siffra som man aldrig analyserar, nämligen hur många som försörjs av sin partner eller av sina föräldrar. Det är ingen självklarhet att man får försörjningsstöd i dag. Det är hårda, rigorösa regler även där. Trycket har också ökat på socialtjänsten. Dessutom är man inte berättigad till försörjningsstöd om man har en partner som har en inkomst. Det som händer då är att hela familjen blir fattigare. Hela familjen ska leva på en inkomst. Det mäts aldrig i statistiken. Man talar om att utanförskapet har minskat och att det inte finns någon fattigdom. Men antalet människor som inte är registrerade någonstans har ökat. Många av dem försörjs av sina föräldrar, inte minst arbetslösa ungdomar. Den som till exempel blivit arbetslös eller sjuk får försörjas av partnern. Hela familjen döms då till fattigdom. Samtidigt som vi tittar på den förda politiken måste vi komma ihåg att befolkningen har ökat med nästan en halv miljon. Då är det inte konstigt att sysselsättningen ökar. Den intressanta siffran är hur stor andel av befolkningen som är arbetslös, och den siffran är högre nu än tidigare. Det är vad regeringen borde fokusera på. Det är 20 procent fler i dag som inte är behöriga till gymnasiet jämfört med 2006. Det finns enorma behov inom utbildningssystemet. Det är ett av de områden som regeringen borde satsa på, men av någon obegriplig anledning gör man inte det.

Herr talman! Det är obegripligt hur finansministern kan vara så påtagligt nöjd med situationen när det finns 400 000 arbetslösa. Det är lite trist för debatten när finansministern och Lotta Olsson använder färdigskrivna manus utan att ens lyssna på de frågor vi ställer. Jag förstår att det underlättar för finansministern därför att han inte behöver fundera över vad han ska säga. Han kan läsa innantill och låtsas som att det regnar. Är finansministern nöjd med att ha gått från 65 miljarder i överskott till 87 miljarder i underskott? Är han nöjd med situationen 400 000 arbetslösa? Varför använder han statistik över andelen sysselsatta från 2006 när hans politik inte skulle ge effekt förrän 2008? Det är väl relevant att svara på de frågorna? Jag förstår att det är pinsamt att svara på frågorna. Så misslyckad som den politiken har varit skulle jag också skämmas. Sedan vill jag vända mig till Fredrik Schulte. SSR:s ordförande Heike Erkers säger att många som söker jobb, inte har a-kassa, som måste betala hyran, går till socialtjänsten och behöver försörjningsstöd. Sjukförsäkringen fungerar inte heller som den borde. De som inte står till arbetsmarknadens förfogande och är sjuka måste gå till socialtjänsten och få försörjningsstöd. Ni har gjort så att de sjuka skjuts över kanten, en efter en trillar över kanten, och de står utan skyddsnät. En del belastar socialbidragskostnaderna. Sedan säger finansministern att han är nöjd med situationen. Det är skrämmande att sjuka går på försörjningsstöd och att finansministern är nöjd med 400 000 arbetslösa. Skäms!

Herr talman! Jag vill tacka Peter Persson för svaret som jag fick att jag ska vänta till nästa socialdemokratiska finansminister. Det är oroande att jag ska behöva vänta på svaren så länge. Dess bättre, herr talman, gav Peter Persson själv svaren i sitt anförande, nämligen när han talade om behovet av ökade intäkter för de arbetslösa. Det skulle skapa fler jobb. Jag måste hålla med om att det är just detta som är poängen. Utan ökad efterfrågan blir det inga fler jobb. Peter Persson var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. Jag minns flera av de debatter som dåvarande oppositionsledaren Mona Sahlin och dåvarande ekonomiske talesmannen Thomas Östros hade hösten 2009 om kommunernas ekonomi. De skrev flera debattartiklar, och Anders Borg tvingades att här svara på frågor om hur mycket kommunerna behövde för att slippa friställa personal. Det är samma sak där, nämligen att utan efterfrågan och pengar i kassorna kan man inte anställa på det sätt vi vill. Jag tackar Peter Persson för det goda svar han gav på frågan, nämligen att om det inte finns en ordentlig efterfrågan blir det inga jobb. Socialdemokraterna borde vara glada för att vi sänkte momsen på lagad mat. Ni hade de frågorna med i ert eget program den 31 augusti 2010. Ni ska vara glada över att vi har sett till att det har blivit fler jobb i restaurangbranschen. Det var ni själva som lade fram förslaget. Skäms inte för att vi har genomfört er politik.

Herr talman! Apropå Eva-Lena Janssons uttalande om att vi inte svarar på frågor. Jag ställde en fråga: Vilket land tycker ni har lyckats bättre än Sverige? Jag fick inget svar på den frågan. Det är kanske inte så konstigt. I mitt första anförande sade jag att Sverige är bäst i västvärlden i fråga om tillväxt. I fråga om statsskuldens utveckling sedan 2006 är Sverige bäst i hela västvärlden. Om vi tittar på vem som har tillskjutit mest resurser till välfärden under samma tid är Sverige bäst i västvärlden. Om vi tittar på sysselsättningsökningen och sysselsättningen totalt sett är Sverige bäst i hela västvärlden. Det stämmer inte att detta förklaras av att befolkningen har ökat. Vi kan konstatera att utanförskapet, det vill säga de som totalt sett lever på olika typer av bidrag, har minskat med 200 000, från en miljon till 800 000. Om vi tittar på AKU, det vill säga Statistiska centralbyråns sammanställning av människor i arbetsför ålder, kan vi konstatera att andelen som är hemmavarande och övriga ej i arbetskraften, de som lever på sin partner, som Hillevi Larsson påstår, eller som inte finns någonstans i statistiken, har minskat. Socialbidragen har, precis som Anders Borg sade, minskat. Det enda som har ökat är arbetslösheten. Det beror på att människor som tidigare var förtidspensionerade har börjat söka jobb. Det är klart att det är tufft för dem att komma tillbaka. Det är det som skapar matchningsproblemen. Den öppna arbetslösheten, det vill säga det mått som Göran Persson trumfade med, är lika låg i dag som då. Skillnaden är att vi har redovisat de verkliga problemen på ett mycket tydligare sätt. Vad vill ni göra? Jo, ni vill höja bidragen och byta namn på åtgärder och tro att det löser problemen. Det är inte en ansvarsfull väg och inte en bra väg för Sverige.

Herr talman! Det här är väl en av många debatter som Peter Persson har haft med finansminister Anders Borg om det som vi benämner massarbetslöshet. Anders Borg och den borgerliga regeringen gick till val 2006 på att stoppa utanförskapet och sänka arbetslösheten. Sju år senare har arbetslösheten ökat. Ingen har förnekat det, men Anders Borg har inte sagt ett ord om det utan i stället pratat om sysselsättningen. Flera andra har tidigare talat om skillnaden mellan antalet sysselsatta och arbetslöshet; befolkningen har ökat med 500 000. Det som är viktigt i det svenska samhället, och det som har byggt välståndet i Sverige, är att vi har skapat jobb, att det råder en hög sysselsättning bland människor i Sverige. Det har andra länder tagit efter. Med hjälp av barnomsorg och jämställdhetsarbete har kvinnorna kommit ut på arbetsmarknaden. Inte bara männen jobbar. Det har byggt vårt välstånd. Vi ska slå vakt om detta och fortsätta att jobba så. Att gå till ett jobb och ha en egen försörjning ger både stolthet och värdighet. Statsministern säger: 160 000 är födda i ett annat land, 120 000 har en utbildningsnivå som motsvarar högst grundskola och 60 000 är över 55 år. Är det förklaringen? Ska de som inte har ett jobb att gå till skuldbeläggas? Nej, det är en dåligt förd politik som skapar detta. Jag måste ställa fråga igen till dig, Anders Borg: Varför fixar du inte de jobb du gick till val på 2006? Då har jag ytterligare en fråga till dig, finansministern. Du och jag hade en debatt i Almedalen 2006 om arbetslösheten och arbetsmarknaden. Du sade att man inte kan göra någonting åt arbetslösheten för att jämviktsarbetslösheten är 6 procent. Nu har vi haft en arbetslöshet under en lång tid på 7 1⁄2-8 procent. Min retoriska fråga är: Är det som är jämviktsarbetslösheten? Skulle du kunna beskriva det i dag?

Herr talman! Sverige är att bra land att leva i, men någonting håller på att gå sönder. För åtta år sedan var det 6 procents arbetslöshet här i landet. Jag skulle i och för sig uppskatta om finansministern lyssnade på mig. Jag har dessutom, herr talman, lämnat in tre interpellationer, och ingen av dem tänker Anders Borg, vill inte Anders Borg, svara på. Om jag går in i debatten med anledning av Peter Perssons interpellation, bara för att kanske ändå få en debatt med Anders Borg, tycker jag att det är på sin plats att han lyssnar på vad jag har att säga. Annars spelar det ingen roll. Dessutom skulle jag vilja veta varför Anders Borg förhalar svaren på mina interpellationer. De handlar om de här frågorna. Anders Borg klarar av att svara Peter Persson men inte mig. Anders Borg hänvisar till att han är ute i landet, reser och har andra åtaganden, men just nu sitter han här. Ändå säger han att han inte har möjlighet att svara på mina frågor angående skattesänkningar. När det gäller skattesänkningar slogs ni med näbbar och klor i höstas för att ni måste få sänka skatten ytterligare. Om ni inte får sänka med 3 miljarder till kommer alla budgetregler att brytas sönder. Allting kommer att falla. Ni hade särskilda scenarier i Rosenbad. Ni tog in förståsigpåare som skulle undervisa er och som sade: Det kommer aldrig att gå; budgetreglerna kommer att rasa samman. Allting kommer att falla om ni inte får sänka skatten med ytterligare 3 miljarder. Sedan hände det någonting vid årsskiftet. Anders Borg fick en uppenbarelse. Han insåg att det var valår. Plötsligt säger Anders Borg: Nej, vi ska inte sänka skatterna mer. Nu ska antagligen samma personer som i höstas fick intyga hur viktigt det var att sänka skatterna intyga hur viktigt det är att inte sänka skatterna. Jag tycker att Anders Borg fifflar och tricksar och har undergrävt sin egen trovärdighet på detta sätt. Nu vet vi som är minnesgoda att Anders Borg i februari 2010 sade precis likadant: Nej, vi ska inte sänka skatterna nu. Så säger Anders Borg när det är valår, och sedan fortsätter han att sänka skatterna. Ni säger att ni fixar jobben. Det var 6 procents arbetslöshet när ni vann valet 2006. Nu säger Anders Borg att det möjligtvis kan bli 6 procents arbetslöshet om två år. Alltså har vi tio förlorade år med den borgerliga regeringen. Ni kan skylla på sossarna och på den internationella lågkonjunkturen, men ni sade att ni skulle fixa jobben. Det har ni inte gjort. Ni har misslyckats med det ni gick till val på. Människor lider, människor hamnar utanför det som ni kallar för utanförskap, det vill säga att människor har en ersättning, en trygghet. Det har de förlorat nu. Ni har slagit sönder människors framtidstro. De har ingenting att leva på utan får leva på sina anhöriga, som Hillevi Larsson så tydligt påpekade. Ändå är ni väldigt nöjda med massarbetslösheten, med 87 miljarder i underskott, och ni har mage att påstå att det går fantastiskt bra och att ni är bäst i världen. Jag vet vad människor tycker om det här. Ni har misslyckats med det som ni gick till val på, nämligen att minska arbetslösheten. Vi behöver en ny regering.
Herr talman! De frågor som ställts här är vad regeringen gör för att minska arbetslösheten och vad vi gör för att få fart på den ekonomiska tillväxten. Det är två grundfrågor vi debatterar. Jag har väldigt noggrant besvarat dem och redovisat för kammaren och ledamöterna i riksdagen vad regeringen gör. Det första som vi måste ta som utgångspunkt är att vi är i den mest allvarliga och besvärliga ekonomiska krisen sedan mycket lång tid. Vad är det som har hänt i Sverige? Vi har den högsta sysselsättningsgraden av alla de europeiska länderna. Vi har ett stort arbetskraftsdeltagande som har utvecklats väl under krisen. Sysselsättningen har ökat med 200 000, och vi har bland den lägsta långtidsarbetslösheten. Det är siffror som tyder på att den svenska modellen har klarat krisen i bättre skick än de flesta andra länders. Därtill kan vi väga in att tillväxtsiffrorna är högre och att de offentliga finanserna är starkare. Det här är alltså en ekonomisk utveckling som präglas av att vi framgångsrikt har fört Sverige förbi den avgrund som upplevts i många andra länder. Jag vill särskilt understryka att jag tycker att det är positivt att andelen socialbidragstagare är lägre, trots den värsta krisen sedan depressionen, än när den här regeringen tillträdde. Det är ett positivt resultat av att vi har höjt människors inkomster genom att vi har haft en reallöneutveckling som är starkare än i andra länder och genom att vi klarat den sociala sammanhållningen. Vad är det för politik som vi vill föra för att minska arbetslösheten och få fart på den ekonomiska tillväxten? Där har vi varit väldigt tydliga. Det första är att vi måste hålla ordning på stabilitetsfaktorerna i ekonomin. Offentliga finanser måste vara starka. Vi måste ha en låg skuldsättning, vi måste upprätta låg inflation och vi måste upprätthålla en hög grad av finansiell stabilitet. Vi måste förstärka drivkrafterna i ekonomin både för företag och för människor att arbeta, investera, spara, starta företag, driva företag, anställa människor, producera nya varor och vinna nya framgångar på världsmarknaden. Det är med de drivkrafterna vi bygger en stark ekonomisk utveckling. Sedan handlar det naturligtvis om en fundamental tilltro på att kunskap är central. Vi har tidigarelagt betyg, och vi har utvidgat undervisningstiden. Vi satsar mer på läxläsning och har fler nationella prov. Med betyg, undervisning, läxor och prov bygger man resultat i skolan. Det här är den utgångspunkt vi har för vår politik. Stabilitet, drivkrafter och kunskap - det är så man långsiktigt minskar arbetslösheten och stärker den ekonomiska tillväxten. Mot det här står tre grundläggande problem i den socialdemokratiska politiken, som vi alltså inte får några som helst inlägg kring i den här diskussionen. Det finns ett stort budgethål. 15 miljarder av finansieringen har fallit. 15 miljarder av finansieringen finns inte mer. 15 miljarder av finansieringen kan inte användas. Till det kommer omfattande löften om att man ska öppna sjukförsäkringen så att utgifterna exploderar. Det här är ett grundläggande problem. Det andra är att i den grundläggande orienteringen i kunskapspolitiken, med betyg från årskurs 4, med betyg från årskurs 6, säger Socialdemokraterna nej. Då undergräver man naturligtvis förutsättningarna för att minska arbetslösheten och få fart på ekonomin. Så är det skatterna. Hur logiken är när man vill höja skatten särskilt för ungdomar och restauranger är mycket svårt att förstå. Vi redovisar vår politik öppet, tydligt och klart. Vi svarar på de frågor som finns i interpellationerna. Socialdemokraterna vill inte diskutera budgethål. De vill inte diskutera kunskap, och de vägrar att svara om sin egen skattepolitik.

Herr talman! Jag vill först säga att Fredrik Schulte besökte samtliga trollerikurser som Per Schlingmann genomförde. Han lärde sig att blanda statistik och lägga ut dimridåer. Men han tappade nyligen trollstaven för ett ögonblick när han sade: Arbetslösheten är lika låg nu som då Persson styrde. Jag erinrar om Borgs, Reinfeldts och andras härnadståg i tre år mot massarbetslöshet och utanförskap. Därmed föll trolleritricket. Jag är också förvånad över att finansministern ännu inte - men han har en chans till - mer kraftfullt har sagt: Bidragsslussarna ökar! Socialdemokraterna föröder alla framgångar, när vi talar om anständighet för de arbetslösa. Jag hade önskat att han hade sagt det, för då hade jag hänvisat till kontrollfråga fem. Gunnar Andrén sade att en anständig arbetslöshetsförsäkring är ett måste, en 80-procentsnivå. I dag säger Göran Hägglund att man nog måste justera arbetslöshetsförsäkringen. Hotar han också din samtid och framtid, Anders Borg? Öppnar han bidragsslussarna så att de sköljer över och föröder Finansdepartementet? Nej, finansministern, jag tror att det är så som Reinfeldt sade i sitt installationstal: En borgerlig regering ska bedömas utifrån hur många jobb den skapar. Just så är det, finansministern.

Herr talman! I sitt svar till Peter Persson säger finansministern att trösklarna åter ska sänkas. För mig innebär det som finansministern säger att med de höga löner som man i dag har i Sverige kan man inte sänka arbetslösheten. Vad har man annars trösklar till? Har sjukvårdsbiträden, hotell och restaurangpersonal och så vidare så mycket betalt att trösklarna ytterligare måste sänkas? Är det så, Anders Borg? Har de för mycket betalt, eftersom det är ett hinder för att skapa fler jobb? Den frågan är berättigad att ställa. Det här landet har, såvitt jag vet, inte ökat sin välfärd och skapat den höga sysselsättningsgrad som vi förhållandevis har på grund av att vi har konkurrerat med låga löner. Vi har konkurrerat med bland annat hög kompetens och leveranssäkerhet. Men här säger Anders Borg att trösklarna är för höga. De anställda har för mycket i lön. Sedan använder han också sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Jag vill poängtera för finansministern - och för statsministern för den delen och även för Stefan Attefall, som sitter vid finansministerns sida - att sociala avgifter är avsatt löneutrymme för löntagare. De har avstått löneutrymme där 18 1⁄2 procent betalas in till pensioner, till arbetsgivaravgifter och så vidare. Alltså är löneutrymmet för stort för löntagarna. För mig är det en bakvänd politik som flera länder har försökt att driva. Deras politik har gått baklänges, och det har den här också gjort i sju år. Låt oss byta regering den 14 september!

Herr talman! Det pratas mycket om att man ska sänka trösklarna, alltså att löntagarna tjänar för mycket. I stället för att sänka trösklarna tycker jag att vi ska öppna dörren för de arbetslösa och se till att de får rätt utbildning och rätt matchning. Det har den borgerliga regeringen tyvärr inte lyckats med. Anders Borg fortsätter att prata med sin bänkkamrat och struntar i vad vi säger. Det tycker jag är mycket nonchalant. Vi är här för att diskutera. Anders Borg påstår att han svarar på interpellationer här i kammaren. Mina interpellationer vägrar han att svara på. Därför är jag här i kväll, för att få en chans att debattera med Anders Borg. Ni har misslyckats med skolan. Kunskapen sjunker som en sten. Sedan står Anders Borg och säger: Vi är duktiga på skolan. Ändå sjunker resultaten för varje år som går när vi har en borgerlig regering. Man testar och vill införa fler betyg. Vad sägs om fler lärare och mindre klasser? Jag tror att det är betydligt bättre än att hålla på att testa och stämpla små barn i pannan för att visa deras kunskap. Förutom att ni har misslyckats med skolan har ni misslyckats med jobben. Ni påstår att ett antal tusen fler jobb har kommit till. Ja, men vi är ju betydligt fler människor i det här landet. Då kan man inte tricksa som Anders Borg gör och säga: Så många tusen fler har fått jobb. Men det har flyttat in många människor, och det föds många människor. Vi har en arbetslöshet på 8 procent, och det har ni inte lyckats fixa, det som ni gick till val på. Jag beklagar att ni har slagit sönder det försäkringssystem som vi hade där människor kunde gå mellan jobb och vara sjuka. Men nu står man utan ersättning över huvud taget och tvingas leva på anhöriga. Det här duger inte, Anders Borg.
Herr talman! I en diskussion om hur vi får fart på tillväxten och hur vi minskar arbetslösheten måste utgångspunkten ändå vara: Hur har den ekonomiska politiken fungerat? Då är det centralt att redovisa att tillväxtsiffrorna i Sverige är högre än i andra europeiska länder, högre än i de allra flesta OECD-länder. Det är centralt att redovisa att vi har haft en sysselsättningsökning i privat sektor på 200 000 personer. De offentliga finanserna är starkare när det gäller skulder, finansiellt sparande, uthållighet och möjligheter att stimulera mer än nästan alla jämförbara länder. Vad som är särskilt glädjande är att vi under de här åren har kunnat hålla ihop Sverige på ett sätt som många andra länder inte har gjort. Andelen som lever med låga materiella förhållanden har från 2006 till i dag minskat från 2 1⁄2 procent till 1,3 procent. Sverige har i dag den lägsta andelen låglönejobb av alla europeiska länder. Finland har nästan dubbelt så hög nivå som Sverige när det gäller andelen låglönejobb, och Finland är nr 2. Alltså: tillväxt, sysselsättning, offentliga finanser och sammanhållning. Sverige har klarat den här krisen bättre än de allra flesta andra länder. Tittar vi på inriktningen på vår politik med stabilitet, drivkrafter och kunskap är det ju en politik som är väl belagd att leda till just lägre arbetslöshet och långsiktigt starkare tillväxt. Med betyg, prov, undervisningstid och läxläsning bygger man en stark skola. Här finns de konflikter som vi ska diskutera fram till valdagen. Det är konflikter som vi välkomnar: ett socialdemokratiskt budgethål, en socialdemokratisk skattechock för ungdomar och en socialdemokratisk kunskapspolitik som underkänner betyg, läxläsning och undervisningstid. Det finns en politik för tillväxt, och det finns en politik som gör att tillväxten stannar av. Socialdemokraternas politik är en politik för högre arbetslöshet. Det, herr talman, är en god sammanfattning av denna debatt.